Herr talman! Antalet sysselsatta är trots konjunkturnedgången större än för några år sedan, framför allt beroende av att kvinnorna gått ut och krävt sin rätt till arbete, men sysselsättningen var totalt sett oförändrad våren 1972 jämfört med våren 1971. Antalet deltidsanställda har ökat, men antalet heltidsanställda var lägre våren 1972 än ett år tidigare. Trots kraftiga stimulansåtgärder från samhällets sida kvarstår en betydande arbetslöshet, främst bland ungdom och kvinnor. Hur ser det då ut för kvinnorna? Min avsikt är att här redogöra för hur arbetslösheten ser ut ur kvinnornas synvinkel, var kvinnorna finns i arbetsmarknadsutbildningen och i beredskapsarbeten, och jag skall därefter söka visa var det är angeläget att sätta in resurser på kort och på lång sikt. Antalet till arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa kvinnor har ökat väsentligt de senaste åren. De siffror som jag här nämner är hämtade från arbetsmarknadsstyrelsens arbetsmarknadsstatistik och gäller endast de till arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa. De kommer alltså inte från arbetskraftsundersökningen, som ger helt andra och väsentligt högre tal. Dessa bestyrks för övrigt också av LO-rapporten, som pekar på beräkningar av sysselsättningsbehov på uppemot 200 000 arbetstillfällen för latent arbetslösa eller dolt arbetslösa utöver den registrerade arbetslösheten. Det är allmänt bekant att arbetslösheten sjönk något under vårmånaderna men ökade i augusti och september, som visade drygt 6 300 fler arbetslösa än motsvarande månad 1971. Jämför man månaderna maj 1971 och maj 1972 finner man, att den vid arbetsförmedlingen anmälda kvinnoarbetslösheten ökade med ca 5 600 från 14853 till 20 446. Kvinnoarbetslösheten utgjorde i juli månad 34 procent av de anmälda arbetslösa. De som inte var arbetslöshetsförsäkrade utgjordes till väsentligt större del av kvinnor. Ser man på fördelningen inom näringsgrenar finner man, att av de arbetslösa kvinnorna hade nära 88 procent i maj 1972 varit sysselsatta inom tillverkning, varuhandel och offentlig förvaltning. Andelen kvinnor av samtliga arbetslösa var störst inom yrkesområdet servicearbete, där 82 procent av de arbetslösa var kvinnor. Cirka hälften av personerna i arbetsmarknadsutbildning är kvinnor, men när man närmare granskar fördelningen på olika utbildningsområden inom arbetsmarknadsutbildningen finner man, att kvinnorna utgör endast 17,4 procent inom utbildning för industri och 11 procent inom utbildning för tekniskt arbete. Däremot utgör de hela 82 procent inom utbildning för kontorsarbete och 94,6 procent inom utbildning för vårdarbete, dvs. traditionella kvinnoområden och därmed låglöneom råden. Fördelningen visar hur angeläget det är att få in kvinnorna i arbetsmarknadsutbildning för den traditionellt manliga arbetsmarknaden och att en sådan förändring måste stimuleras fram. Hur ser det då ut bland beredskapsarbetena? Den 15 maj 1972 fanns det 39 514 sysselsatta i beredskapsarbete. Av dessa utgjorde 7,8 procent eller drygt 3 000 kvinnor. Detta kan jämföras med förra höstens siffror, där knappt 900 kvinnor återfanns i de ca 20 000 beredskapsarbeten som då var i gång. Alldeles uppenbart är att samhället ännu inte hunnit vänja sig vid kvinnornas inträde på arbetsmarknaden och att kvinnorna inte accepterar att betraktas som en arbetskraftsreserv utan liksom männen kräver samhällets insatser med beredskapsarbeten vid arbetslöshet. I propositionen 125 signalerar regeringen åtgärder för den arbetslösa ungdomen, vilket naturligtvis är angeläget då ungdomsarbetslösheten oroar. Men självfallet måste också beredskapsarbeten med inriktning på att skapa sysselsättning för arbetslösa kvinnor igångsättas. Och tydligt är att traditionellt manliga beredskapsarbeten som byggnadsoch anläggningsarbeten inte är till fyllest. Servicesektorn är personalkrävande och skulle därför lämpa sig väl som sysselsättningsobjekt i en lågkonjunktur. I kommunernas planering av beredskapsarbeten bör kunna förberedas åtgärder inom vårdoch servicesektorn, där det finns uttalade otillfredsställda behov samtidigt som vi har en hög arbetslöshet. Nya arbeten borde kunna organiseras och kombineras med utbildning inom den sociala hemhjälpen, inom fritidsverksamheten för barn och ungdom liksom också inom barntillsynsområdet, där uppgifterna skulle innefatta tillsyn av sjuka barn i hemmet och medhjälp i arbetet på daghem och fritidshem. Det är givetvis angeläget att de konjunkturpolitiska insatserna främjar en långsiktig utveckling mot de på politisk väg uppställda målen. Det är självfallet inte bara angeläget att industrin utnyttjar en lågkonjunktur för uppbyggnadsarbete. Även samhällets organ, stat och kommun, bör utnyttja en lågkonjunktur för uppbyggandet av den samhälleliga servicen. Primärkommunerna har numera en ekonomisk långtidsplanering som sträcker sig över fem år. Normalt visar den en successiv höjning av ambitionsnivån beträffande serviceutbyggnaden. Vid en konjunkturdämpning ser sig många kommuner tvingade att begränsa utgifterna, vilket drabbar delar av servicesektorn i olika grad. Det förefaller vara ett kortsynt tillvägagångssätt som kommunerna tvingas tillämpa. I stället borde det för samhället vara angeläget att använda konjunkturdämpningen till att stå väl rustat inför den konjunkturuppgång som förr eller senare kommer. När konjunkturen vänder uppåt igen, blir trängseln om resurserna erfarenhetsmässigt hård. Det borde enligt min mening vara möjligt att i en konjunkturdämpning dels tidigarelägga kommunala investeringar och ge statliga stimulansbidrag utöver vad som förekommer normalt, dels också ge ekonomiskt stöd till driften av servicen på ett sätt som är anpassat till varje kommuns långsiktiga ambitioner och resurser. Det finns anledning påpeka att ett investeringsstöd till kommunerna knappast får avsedd effekt om det inte kombineras med driftstöd, då driftkostnaderna är särskilt kännbara för kommunerna i ett visst konjunkturläge och innebär långsiktiga bind ningar vid en högre kostnadsnivå. Det torde vara möjligt att med statliga bidrag under perioder av konjunkturdämpning lyfta en kommuns servicenivå. Lyftningen kan göras olika hög och anpassas till det aktuella behovet av sysselsättningsstimulans. När kommunens planerade servicenivå överensstämmer med den genom statsbidraget åstadkomna, upphör det statliga bidraget att utgå, och driftkostnaderna får därefter öka i den takt som kommunens egna resurser medger, varför någon förändring av utbyggnadstrenden inte sker. De här tankarna är jag inte ensam om. I LO-rapporten Ekonomiska utsikter påtalas att kommunernas åtstramning inför 1973 får slagsida åt den sysselsättningsintensiva serviceoch sociala sidan. Där sägs: ”Arbetsmarknadspolitiska sysselsättningsåtgärder med inriktning på den sociala sidan och serviceverksamheten kan utnyttjas för att överbrygga sysselsättningssituationen. Det fordras emellertid en sammankoppling med kommunernas egna rekryteringsåtgärder i ett senare skede och framför allt en medveten regionalpolitisk inriktning av beredskapsarbeten av detta slag. Eftersom industrisysselsättningen inte kan beräknas öka så väsentligt att det ökade arbetskraftsutbudet kan sugas upp, måste även den offentliga sektorn beredas visst utrymme för sysselsättningsökning. Kommuner och landsting kan beredas möjligheter till detta eftersom utrymme för särskilda sysselsättningsstimulerande åtgärder från statens sida alltjämt finns.” Olof Palme påpekade i går att det nu och i framtiden kommer att krävas betydande insatser för att öka kvinnornas sysselsättning. Den socialdemokratiska partikongressen har antagit en näringspolitisk rapport och jämlikhetsgruppens andra rapport och ställt målet ”arbete åt alla” som den centrala arbetsuppgiften framför sig. Arbete skall erbjudas inte bara dem som nu efterfrågar det, utan förhållandena skall ändras så att alla kan efterfråga arbete och därmed bli delaktiga i det egenvärde som tillgången till ett arbete ger.

Detta framgår bl.a. av en översikt från statistiska centralbyrån. Trender och prognoser — befolkning, utbildning och arbetsmarknad, som publicerades i september i år och vari redovisas en beräknad utveckling inom olika sektorer mellan 1970 och 1980. Den prognosen säger att vi inom tioårsperioden förlorar en kvarts miljon jobb inom industri, jordoch skogsbruk, samfärdsel och varuhandel. Prognosen pekar på en ökning inom privat service och offentliga tjänster med 317 000 nya jobb på tio år. En sådan ökning förutsätter en snabb ökning inom den offentliga sektorn. Man kan ifrågasätta om det kommer att ske med tanke på kommuners och landstings åtstramningar i dagsläget. Men även om en sådan ökning skulle ske med över 300 000 nya arbeten inom privat och offentlig service över en tioårsperiod visar prognosen därmed endast på en total ökning av antalet jobb med 67 000 på tio år eller 6 700 per år, något som inte kan motsvara kvinnornas krav på rätt till arbete. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets program understryker just det egna förvärvsarbetet som en förutsättning för ekonomiskt oberoende för kvinnan, och därmed en förutsättning för kvinnans frigörelse. Men kvinnoförbundet säger också i sitt program att det skall vara möjligt att förena arbete och familj. I de beräkningar som gjorts med hjälp av statistiska centralbyrån har man funnit att om arbetstiden för föräldrar med barn under elva år begränsas till sex timmar per dag och för övriga till sju timmar per dag skulle 22 procent fler människor, eller över 700 000 fler än nu, kunna förvärvsarbeta. Lösningen på problemet arbete åt alla kan kanske finnas där. Fru Jonäng sade att samhället enligt centerns program skulle garantera arbete och att det skulle inskrivas i grundlagen. Ja, det är en mycket hög ambitionsnivå, och fru Jonäng tyckte att det var roligt att det socialdemokratiska partiet nu hade kunnat sälja sig till centern. Jag vet inte vem som var först och inte om jag kan acceptera att centerns program från 1970 skulle vara mer långtgående än socialdemokraternas krav på full sysselsättning, som funnits sedan 1930-talet. Men jag kan glädja fru Jonäng med att socialdemokraterna i Finland sedan många år har samma ambitionsnivå inskriven i sitt handlingsprogram, så man kan kanske däri läsa vem som hämtat kunskaper och intryck från vem. Jag tror inte på fru Jonängs recept att sänka pensionsåldern med två år för att klara sysselsättningen. I ett akut sysselsättningsläge skulle man med fru Jonängs recept möjligen kunna åstadkomma kanske 50 000 fler arbetstillfällen. Men jag har försökt visa med min beskrivning att det inte är fråga om att klara sysselsättningen i ett akut läge om man menar något med att kräva rätt till arbete åt alla, och det menar alltså socialdemokraterna. Hur mycket som ligger i centerns målsättning vet jag inte, och jag vet inte vilken kraft centern vill sätta bakom orden om att samhället skall garantera arbete åt alla, för därtill krävs verkliga styråtgärder från samhällets sida. Hur skall man kunna nå målet garanterat arbete åt alla, som uppställts från centerns sida, när det kan röra sig om mellan 700 000 och 1 000 000 människor? Det är annorlunda än att klara ett akut konjunkturläge för ca 50 000 människor. Det gäller, fru Jonäng, inte att klara sysselsättningen i dag allenast, det gäller att skapa arbeten för framtiden! Kvinnorna har kommit ut på arbetsmarknaden för att stanna, och de kommer inte längre att acceptera att bli betraktade som en arbetskraftsreserv. Åtgärder från samhällets sida måste därför vidtas både på kort och på lång sikt. En medveten plan för hur sysselsättningen skall utvecklas i framtiden och för hur den skall fördelas över landet blir nödvändig. Vi måste veta i vilka sektorer jobben skall finnas och efter vilken tidsplan de skall skapas inom den offentliga sektorn. Med utgångspunkt i en sådan plan kan vi ställa krav på näringspolitiska insatser när det gäller kapitalförsörjning, teknisk förnyelse, utbildningsinsatser m.m., som blir nödvändiga för att kunna förverkliga planen. Avstår man från en sådan plan, överlåter man på marknadskrafterna att bestämma vad som skall ske — då blir det kapitalavkastningen och lönsamheten som blir avgörande för vad som skall ske på arbetsmarknaden, inte människornas behov av arbetstillfällen.

Herr talman! Jag vill ägna några minuter åt trafiksäkerhetsfrågorna. Det stora antalet olyckor på våra vägar inger allmän oro. Olika åtgärder har vidtagits från myndigheternas sida för att begränsa antalet olyckor, men åtgärderna har inte varit tillräckliga. Under 1960-talet dödades ungefär 1 200 personer per år och 30 000 skadades. Enligt en annan uppgift omkom under de tre mörkaste månaderna förra året 300 personer och 4 000 skadades, en del så svårt att de måste tillbringa resten av sitt liv i rullstol eller på sjukhus. Förutom de rent mänskliga lidanden som trafikolyckorna åstadkommer har de samhällsekonomiskt stor betydelse. Olika beräkningar av produktionsförluster, sjukvårdskostnader, materiella kostnader och administration visar på en samhällsekonomisk förlust på 2,5 miljarder kronor per år på grund av trafikolyckor. Belastningen på sjukvården är i dag mycket stor, och kostnaderna tenderar att öka. Därför måste åtgärder sättas in för att begränsa utgifterna. Snabba och kraftfulla insatser är nödvändiga för att hindra svåra olyckor på vägarna. På så sätt kan vi medverka till att minska sjukvårdskostnaderna. Vägsektorn måste ägnas stor uppmärksamhet. Bättre vägar är av största betydelse för trafiksäkerheten. Tyvärr är en stor del av vägnätet hårt nedslitet, och medlen för underhåll och förbättring är obetydliga — även om jag är medveten om att kommunikationsministern gör sitt bästa för att få fram medel till vägarna. Jag kan nämna några siffror från Älvsborgs län som belyser vägstandarden. Av riksvägarna hade år 1970 30 procent fullgod standard, 31 procent godtagbar standard och 39 procent icke godtagbar standard. Av genomgående länsvägar hade år 1970 25 procent fullgod standard — alltså bara en fjärdedel — 29 procent godtagbar standard och 46 procent — nära hälften av länsvägarna — icke godtagbar standard. Med så dåliga vägar förstår var och en att trafiksäkerheten inte alltid kan tillgodoses på ett betryggande sätt. Även om situationen påverkas positivt genom de beredskapsarbeten som genomförs som vägarbeten räcker inte det. Ett förstärkt vägunderhåll är ytterligt angeläget. På de här dåliga vägarna färdas dagligen tusentals barn till och från skolan. Enligt min uppfattning behövs skärpta åtgärder för att öka säkerheten i samband med skolskjutsar. Jag vill också nämna några andra faktorer som är viktiga i trafiksäker Trafikundervisningen i skolan bör om möjligt få ännu större plats på schemat, och undervisningen bör ges till alla barn och i alla åldrar. Små barn bör i föroch lekskola ges undervisning i trafikkunskap. Ökat forskningsanslag är ytterligt angeläget; det är en annan väg att arbeta för ökad trafiksäkerhet. Samhällsekonomiskt kostar trafikolyckorna 75 öre per mil, men det statliga bidraget till trafiksäkerhetsforskning uppgår till I öre per mil. Vill man minska olyckorna måste ökad satsning på trafiksäkerhetsforskning ske. Av de under oktober månad omkomna var 15 cykeleller mopedförare. Kunde vi få fram fler cykeloch mopedbanor, gick det kanske att komma ifrån en del av de här olyckorna. Gångtrafikanternas säkerhet bör också tillgodoses. Många olyckor sker på övergångsställen och i mörker. En tillfredsställande belysning vid övergångsställen och skyldighet för gångtrafikanter att bära reflexanordningar eller lykta borde kunna begränsa antalet olyckor av det här slaget. Det finns andra trafikfaror på våra vägar. Jag tänker på de långa lastbilarna. Centerns kvinnoförbund uppvaktade i maj 1971 kommunikationsministern och framförde vissa krav, som man menade borde beaktas för att öka trafiksäkerheten. Bl. a. påpekade man att de långa lastbilarna kan utgöra en stor trafikfara, och man föreslog en begränsning i fråga om längd och vikt för stora lastfordon. Statsrådet var vid det tillfället inte vidare intresserad för de begränsningar som föreslogs, men i år, ett år senare, har han aviserat att åtgärder av det slag som förordades av vårt förbund kommer att aktualiseras. En bidragande orsak till många trafikolyckor är direkta brott mot gällande trafiklagar. Hastighetsgränser måste vi kanske ha även i framtiden, åtminstone i tätorter och på vissa farliga vägavsnitt, och har vi denna trafiklagstiftning som begränsar hastigheten, då är det nödvändigt med en intensifierad övervakning. En lag som inte efterlevs har knappt någon uppgift att fylla. Ökad trafikkontroll och övervakning tillsammans med intensifierad information och upplysning om trafik farorna skulle enligt min mening ha stor betydelse för trafiksäkerheten på våra vägar. En utbyggnad av den kollektiva trafiken så att den passar den enskilda människan vore dessutom önskvärd. Statistiken har visat att olycksrisken för kollektiva transportmedel är endast en tiondel av olycksrisken för de enskilda trafikmedlen. Herr talman! Jag har den uppfattningen att trafiksäkerhetsfrågorna måste ägnas mycket stor uppmärksamhet, och enligt riksdagens beslut i våras delas denna uppfattning av riksdagens ledamöter. Jag hoppas därför att detta intresse medverkar till att vi snarast får fram en samordnad satsning i syfte att åstadkomma en ökad trafiksäkerhet.

Ett sådant svar var väl väntat av en finansminister — i synnerhet av en så slagfärdig finansminister som herr Sträng. Ändå skulle jag vilja vädja till herr Sträng att än en gång fundera på detta problem. Jag har förvisso en överväldigande majoritet bland frikyrkofolket och i de ideella organisationerna bakom mig, när jag framför en sådan vädjan. Dessa trossamfund och organisationer bedriver, som säkert herr Sträng väl vet, en för hela vårt land och inte minst dess ungdom synnerligen värdefull och gagnande verksamhet. Den är värd statsmakternas uppmuntran och inte, som man i dag tyvärr uppfattar det, något slags bestraffning. Arbetsgivaravgiften infördes ju för att kompensera en skatteavlastning för det svenska näringslivet i samband med övergången från allmän värdeskatt till mervärdeskatt. De trossamfund som här nämnts kan bedriva sin verksamhet tack vare de medlemsavgifter och de frivilliga offer som infiyter. En pålaga som löneskatten kan inte kompenseras som i viss företagsverksamhet. Den får till resultat antingen att verksamheten måste inskrän eller att de frivilliga offergåvorna måste öka. Sveriges frikyrkoråd beräknar att den fyraprocentiga löneskatten på de fria trossamfunden jämte mervärdeskatten kommer att per år röra sig om ett belopp på 13 miljoner kronor. Vi har begärt en utredning om denna specialfråga och kräver att de fria trossamfunden och invandrarkyrkorna kompenseras för dessa avgifter respektive befrias från desamma. Det är, herr talman, en rättvis sak att så sker.

Herr talman! Till de grundläggande frågorna i en demokrati som vår hör att ge alla medborgare en chans att aktivt vara med och forma samhället. I detta syfte är det angeläget att alltid sträva efter att förbättra möjligheterna till politiskt engagemang. I organisationen härför är det självklart att de politiska partierna är hörnpelare. I partierna bakom deras program sluter människor upp allteftersom de känner att just det parti som de väljer bäst motsvarar de egna förväntningarna om hur samhället skall formas. Detta är helt naturligt och riktigt. I anslutning till denna individens val av parti är det en annan grundläggande princip som måste komma till uttryck. Medlemskapet i ett politiskt parti måste alltid få bestämmas av individen själv genom egen aktiv handling. Det är mot den grundläggande principen som det nuvarande systemet 4 med kollektivanslutning av medlemmar till det socialdemokratiska partiet strider. I föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas motioner som tar upp detta viktiga problemkomplex. Frågorna är ingalunda nya. År efter år har de varit aktuella och blivit diskuterade ur skilda infallsvinklar. Centerpartiet har för sin del, bl.a. i en partimotion år 1965, tagit upp frågan om förbättrat skydd för medborgarnas politiska integritet. Debatten genom åren visar att ökad olust mot kollektivanslutningen också gör sig märkbar inom socialdemokratiska kretsar. Tidningar med socialdemokratisk anknytning har varit kritiska. Enskilda socialdemokrater känner sig alltmer besvärade. Ett aktuellt bevis för detta finns också att hämta i det remissvar som länsstyrelsen i Hallands län nyligen avgivit på grundlagberedningens betänkande. Däri framhåller man under avsnittet Frioch rättigheter: ”Härjämte bör diskuteras i vilken form friheten att slippa kollektivanslut ning skall regleras.” Enligt vad jag vet är detta yttrande enhälligt — alltså yrelsen biträtt skrivningen. Därutöver kan ju änsstyrelserna utses väl också är socialdemokraterna i lä tilläggas att det med det sätt på vilket 1 socialdemokratisk majoritet i länsstyrelsen i fråga. Ett ständigt återkommande försvar för kollektivanslutningen har varit att det föreligger reservationsrätt. Denna s.k. befrielseform har många allvarliga brister. Hur skall den politiska integriteten skyddas, om människorna tvingas begära befrielse från ett politiskt parti som de inte vill tillhöra? Lika viktigt som vi tycker det är att alla vid politiska val tar ställning i politiska avgöranden lika viktigt är det — och det är vi överens om — att skydda valhemligheten vid valtillfället. Kollektivanslutningen och den därtill fogade reservationsrätten är ett allvarligt avsteg från denna princip. Till detta kan också fogas de administrativa olägenheterna för den som måste utnyttja reservationsrätten. Fackföreningsavdelningarna har skilda tillvägagångssätt i detta avseende. I vissa fall räcker det inte ens med en skriftlig uppsägning utan en sådan måste följas upp med ett personligt besök. Detta är självklart helt otillfredsstäl Det är för mig angeläget att i detta sammanhang starkt få poängtera den fackliga verksamhetens betydelsefulla roll i vårt samhälle. Det bör vara självklart att varje arbetstagare skall vara ansluten till en facklig organisation. Uppgifterna för den fackliga verksamheten ökar. I detta ioch arbetsplatsmiljö ällande. avseende vill jag bara nämna företagsdemokra frågorna. Fackföreningarna har också genom åren betytt mycket för konstruktiviteten på arbetsmarknaden. Lika principiellt riktigt som det är att arbetstagare skall tillhöra en facklig organisation lika viktigt är det icke minst ur individens egen synpunkt att det finns en klar gräns mellan facklig och politisk anslutning. Inom centerpartiet känner vi hur trycket successivt ökar mot den form av kollektivanslutning som nu förekommer till det socialdemokratiska partiet. Detta är också naturligt. Av centerns nära 1 miljon väljare i 1970 års val kan över en kvarts miljon beräknas vara anslutna till LO-förbund. Det kan inte vara rimligt att en stor del av dessa människor skall tvingas att genom reservationsrätt bli befriade från medlemskap i ett politiskt parti — det socialdemokratiska — som de inte vill tillhöra. Inte heller kan det vara rimligt att det förekommer dubbelanslutningar till politiska partier. Vi måste snabbt komma fram till en lösning där vi får slut på detta anmärkningsvärda inslag i vår demokrati. Olika vägar härför har i diskussionen framförts. T. o. m. införande av ett skydd i grundlag har, som jag tidigare redovisat, varit aktuellt. Från centerns sida vill vi inte i nuläget förorda lagstiftningsvägen. Vi förordar att de politiska partierna själva går in för att sanera på detta område, och det kan ske genom att partierna inte registrerar andra personer som medlemmar än dem som individuellt sökt medlemskap i partiet. Det är också innehållet i den reservation som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande nr 34, vilken, herr talman, jag yrkar bifall till.

Herr talman! Detta är, som herr Boo sade, verkligen en sedan länge diskuterad fråga. Den har i själva verket varit föremål för diskussion ända sedan det svenska samhället demokratiserades för 50 år sedan. Jag tror att det är ganska förståeligt, eftersom det för en demokrati måste vara ett orimligt förhållande att människor i grupp, människor som kollektiv, ansluts till ett politiskt parti. Det resonemanget gäller både frågan om att anslutas till ett parti över huvud taget och frågan om vilket parti man skall anslutas till. Det är således inte särskilt förvånande att kollektivanslutningen har debatterats i riksdagen många gånger tidigare. Det förvånande är att den här anslutningsformen fortfarande finns kvar.

Vad är det för fel på en sådan ordning? Från folkpartiets sida ser vi det här som en fråga av stor principiell betydelse, en fråga om frihet för den enskilde att forma sin egen åsikt i en demokrati. Vi menar att varje tendens till politiskt förmynderi måste bekämpas, inte minst om den skulle uppträda inom de fackliga organisationerna. Låt mig ta ett exempel på den förmyndarmentalitet som ibland är förknippad med kollektivanslutningen. Det är ett uttalande av sekreterare Christer Jonsson i Träfackens utredningsavdelning inom Träindustriarbetarförbundet. Jonsson säger att de fackliga medlemmar, företrädesvis folkpartister, som kämpar för en brytning mellan SAP och LO måste räkna med att kunna bli uteslutna den dag de följer sin övertygelse och handlar därefter. Och denne facklige pamp avslutar sitt inlägg: ” Vi klarar oss dem förutan.” Dem han talar om är alltså ungefär 200 000 fackföreningsmedlemmar, som har en annan politisk övertygelse än den socialdemokratiska. Jag tar det här som ett exempel på den förmyndarattityd som ibland uppträder inom det socialdemokratiska partiet och som vid debatter i den här frågan har fått uttryck också här i kammaren. Den innebär ungefär följande: Alla får vara fackföreningsmedlemmar. Alla får driva sin uppfattning inom fackföreningsrörelsen, om den sammanfaller med fackföreningsrörelsens målsättning. Men fackföreningsrörelsens målsättning är alltid lika med socialdemokratins. Vi hade, herr talman, en omfattande debatt om det här förra året som var ganska upplysande, och det finns därför möjligheter att fatta sig relativt kort i dag. Jag skulle emellertid vilja ställa en fråga till kommunisterna i det här sammanhanget: Var står vpk i frågan om kollektivanslutningen? Det gäller i år enbart ett uttalande mot kollektivanslutningen från principiella utgångspunkter, och den viktiga delen i det här uttalandet är naturligtvis de två första meningarna i reservationen, där det heter: ”Individens rätt att fritt och självständigt välja politiskt parti är grundläggande för demokratin.

Det gäller enbart ett uttalande för eller emot kollektivanslutningen som princip. Är vpk för eller emot? Den frågan kommer att besvaras av debatten och omröstningen i dag. Låt mig, herr talman, sluta med att säga några ord om varför den här frågan aktualiseras och varför vi kommer tillbaka år efter år. Vi gör det därför att vi vill visa hänsyn och respekt för de många människor för vilka detta är ett problem, för de många människor som har en annan mening än den socialdemokratiska men som känner sig besvärade av att öppet visa det. För deras skull behövs en ändring och vi tror att den ändringen kommer till stånd om reservationen bifalles. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Moderata samlingspartiet och dess föregångare högerpartiet har genom alla år bekämpat kollektivanslutningen till politiskt parti. På olika sätt — ofta i motioner i riksdagen — har vi uttalat vårt bestämda ogillande av detta system, som enligt vår uppfattning är helt oförenligt med en sund demokrati. Senast i vår samlade partimotion till årets riksdag — nr 294 — har frågan berörts. Än en gång har vi därför framhållit att kollektivanslutning av medlemmar till ett politiskt parti är en odemokratisk kvarleva från förfluten tid. Länge har vi krävt systemets upphävande och samtidigt hoppats att fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna skulle besluta att avstå från denna djupt odemokratiska form av medlemsanslutning. Vi har hoppats förgäves. Fortfarande kan enskilda medborgare — ofta vid möten där de själva inte kan vara med — genom majoritetsbeslut anslutas till det socialdemokratiska partiet. Flertalet av detta partis medlemmar är anslutna på detta sätt. Vi förmenar att den omständigheten att beslut om kollektivanslutning fattas i formellt demokratiska former inte innebär att beslutet som sådant är förenligt med demokrati. Inte heller kan systemet anses vara en intern angelägenhet för fackföreningarna och det socialdemokratiska partiet. Individuella frioch rättigheter avser grundläggande demokratiska värderingar och är en angelägenhet för samtliga medborgare. För oss moderater är det fullständigt obegripligt hur socialdemokraterna kan vilja försvara ett system som innebär att medlemmar i en organisation utan egen vetskap eller mot egen vilja kan inskrivas som medlem i ett parti, även om de redan är medlemmar i ett annat parti och är helt främmande för det kollektivanslutande partiets ideologi. Hur kan man försvara systemet genom att hänvisa till medlemmarnas reservationsrätt? Det gäller ju ett system som innebär att utträde ur det stora partiet inte kan vinnas annat än genom en åtgärd som på visst sätt röjer vederbörandes politiska åsikt. Det är med djupt beklagande som vi konstaterar att någon sanering av frågan på frivillighetens väg ej skett. Vi har därför nödgats förorda att i grundlagen stadgas att medlemskap i politiskt parti kan vinnas endast genom individuell anslutning. Det kan vara förklarligt att det socialdemokratiska partiet en gång i svunnen tid, då det var litet och fattigt, såg sig nödsakat att utnyttja de stora fördelar som kollektivanslutningen onekligen innebär. Men hur Sveriges största och rikaste parti anno 1972 kan finna det med sin ighet förenligt att tillämpa detta system är för många absolut oförklarligt. Låt även mig erinra om den hårda kritik av systemet som förekommit i den allmänna opinionen, ja t.o.m. i vissa socialdemokratiska tidningar. Och låt mig citera vad Nils Elvander skriver beträffande kollektivanslut ningen i sin bok Intresseorganisationerna i dagens Sverige: ”Kritiken har tidigare enbart kommit från borgerligt håll samt från kommunister och sydikalister; det socialdemokratiska försvaret har varit kompakt. Men i den debatt som förts sedan 1965 har vissa meningsskiljaktigheter framträtt på den socialdemokratiska sidan. Positionerna har måhända börjat rubbas, kompromisslösningar skymtar. En av orsakerna till denna förändring är att ett statligt stöd till partierna har genomförts på senare år. Om staten tar på sig ett ökat ansvar för partiernas finansiering skulle de traditionella finansieringsformerna få minskad betydelse, både för socialdemokratin och de borgerliga partierna. En annan orsak till att man även på vissa håll inom socialdemokratin börjat ifrågasätta kollektivanslutningens berättigande torde vara att utveckling en mot storavdelningar inom fackföreningsrörelsen ställer problemet om den enskilde medlemmens reella valfrihet på sin spets: den som blir kollektivansluten utan att ha haft reella möjligheter att delta i beslutet kan ha goda skäl att känna sin politiska integritet kränkt.

Men det är direkt groteskt att jag därför att jag tillhör en fackförening skall kollektivt bli medlem i ett politiskt parti vars uppfattning jag icke alls delar. Herr talman! Vi talar i dessa dagar så mycket om miljövård. Det vore en i hög grad miljövårdande åtgärd om man sanerade det svenska Fredagen den sam hället genom att rensa bort det förnedrande system som kollektivan 10 november 1972 slutningen innebär. Brr Kollektivanslutning till politiskt parti Då grundlagberedningens betänkande för närvarande remissbehandlas, har vi avstått från att nu kräva lagstiftning. Vi har emellertid än en gång klart velat markera vårt bestämda ogillande av det nuvarande systemet. Jag vill med denna motivering yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Så behandlar alltså riksdagen återigen motioner rörande kollektivanslutning till ett politiskt parti, närmare bestämt till SAP. De borgerliga partiernas företrädare får chansen att framstå som demokratins främsta företrädare och värnare, detta på grund av att socialdemokratin inte insett fackföreningsrörelsens bästa — men för all del även det egna partiets och rensat ut det odemokratiska oskick det innebär att människor mot sin vilja ansluts till ett poli skt parti. Den debatt som årligen upprepas har blivit en borgerlig käpphäst som livligt citeras i dagspressen. Detta skadar självfallet fackföreningsrörelsen, och borgerliga syften uppnås. Men skulden för detta faller tungt på dem som gett chansen till angreppen. Det är inte lätt att arbeta ute på fältet för facklig slagkraft genom största möjliga anslutning när vi möts av argumentet, att man visserligen vill vara med i en fackförening för kamp för gemensamma intressen men inte önskar gå in i ett politiskt parti. Därmed är inte sagt att fackföreningsrörelsen inte skulle stödja och samverka med partier som man anser för dess talan i riksdagen. Detta bör emellertid ske på basis av organisatorisk självständighet. Förra årets debatt utredde mycket klart hur det ligger till med kollektivanslutningen. Talet om att reservationsrätten skulle vara tillräcklig för att garantera demokratin blev också helt sönderslaget. Debatten visade att reservationsrätten inte har någon som helst reell betydelse. Jag behöver inte upprepa motiveringarna i årets debatt. Vi är emot en lagstiftning — som krävs i motionerna — som ingriper i fackföreningsrörelsens göranden och låtanden. De som har sagt annat i sådana här sammanhang brukar å andra sidan vara väldigt restriktiva när det gäller lagstiftning angående bolag, bolagsstyrelser osv. Det är också typiskt för den här frågans behandling att de borgerliga partierna skriver motioner i riksdagen, medan vpk tar upp kampen ute i fackföreningarna, ute på arbetsplatserna. Det är också medlemmar av vänsterpartiet kommunisterna, tillsammans med progressiva socialdemokrater och partilösa, som under alla år bekämpat kollektivanslutningen och därmed hämmat densamma. Det är den kampen som har lett till att inte samtliga LO-förbund har sina medlemmar kollektivanslutna till det socialdemokratiska partiet Herr Molin ställde en fråga till vårt parti om vad vi har för uppfattning angående kollektivanslutningen. Det har ju framgått tidigare vad vi anser om den, och det kommer också att framgå tydligt av det förslag som jag kommer att ställa i slutet av mitt inlägg. Det är så, herr Molin, att vi är emot kollektivanslutning i alla sammanhang, även om det gäller exempelvis statskyrkan, och då vill det till att de som angriper kollektivanslutningen till politiskt parti ställer upp bakom sådana krav. Vi anser också att den här debatten och de utspel som kommer från borgerligt håll egentligen är ett propagandaspel. Man tar inte upp odemokratiska företeelser i andra sammanhang, t.ex. när det gäller bolag, lika livligt som man tar upp den här frågan och återkommer med den år efter år Herr talman! Det framgår av det anförda att jag och den grupp jag företräder är ense med utskottet om att hemställa om avslag på de från borgerligt håll väckta motionerna, dock inte med den av utskottet anförda motiveringen. Att vi heller inte kan stödja den borgerliga reservationen har också framgått och kommer att framgå ytterligare av det förslag jag ställer.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

Herr talman! Efter denna kollektiva anslutning till herr Sten Anderssons i Stockholm anförande skulle jag vilja säga till herr Andersson: Om jag skulle se det rent partitaktiskt ur centerns synpunkt så är jag mycket angelägen att herr Sten Andersson i Stockholm fortsätter att åka runt på fackliga konferenser och för ut det budskap han presenterat oss här i kammaren. Den mycket kraftiga tillströmning av LO-medlemmar till centerpartiet som nu pågår är tydligen ett resultat av herr Anderssons verksamhet ute på fältet. Jag tycker emellertid att denna fråga bör diskuteras från mer reella utgångspunkter och inte med sådana schablonbeskrivningar som herr Andersson tydligen vill föra in i debatten. FN har i konventionen om de mänskliga rättigheterna av år 1967 i artikel 22 klart slagit fast att anslutning till politiskt parti skall ske individuellt. Denna konvention har Sverige ratificerat. Bör vi ändå inte något leva upp till de åtaganden som vi på detta sätt gjort? Från de utgångspunkterna tycker jag att vi bör föra en lugn och saklig diskussion och analysera det här problemet. Jag vill inte påstå att det inte finns ett samband mellan fackföreningsrörelse och politisk verksamhet. Ett sådant samband förekommer givetvis, och den saken bör vi inte vara oense om. Det är också alldeles klart att fackliga organisationer skall ha rätt att med de politiska partierna diskutera och försöka vinna gehör för sina synpunkter. Men här gäller det ändå frågan om en kollektiv anslutning av människor till ett politiskt parti. Och detta bör ställas i relation till vad vi är överens om när det gäller valhemligheten. I en demokrati är detta så väsentliga och grundläggande frågor att vi inte kommer ifrån att på allvar analysera problematiken och föreslå ändringar. Jag vill än en gång understryka att vi i vårt parti förutsätter att det skall vara partiernas egen angelägenhet att åstadkomma denna förändring

ir mött några arbetare som var kritiska mot kollektivanslutningen. Låt mig säga att om herr Sten Andersson i Stockholm vid dessa kurser uppträtt på det sätt som han uppträder här i kammaren i dag, förstår jag det. Det bidrar verkligen inte till en atmosfär av saklighet och fri åsiktsbildning på dessa kurser. Om det finns arbetare som har en annan politisk uppfattning och som har fått komma med på dessa kurser — det är möjligt att de är ganska få — förstår jag att det för dem i det stämningsläge som uppstår efter det att den socialdemokratiske partisekreteraren har talat känns besvärande att kritisera kollektivanslutningen. Jag använde i mitt anförande i dag termen förmyndarattityd. Vi har fått ett bra exempel på det just nu. Sedan är frågan: Är det en sann bild av stämningsläget ens på de fackliga veckoslutskurserna som den socialdemokratiske partisekreteraren tecknar? Jag tillåter mig att betvivla detta. Det citat jag använde i mitt anförande var en följd av ett meningsutbyte på en facklig veckoslutskurs. Där hade en folkpartistisk ledamot av Träindustriarbetareförbundet opponerat sig mot den indoktrinering och förmyndarattityd som mött honom just i fråga om kollektivanslutningen. Det svar han fick var att vi klarar oss er förutan. Det stämmer ju rätt väl med det allmänna attitydmönster som herr Sten Andersson i Stockholm gav uttryck för här. Jag tror att fackföreningsrörelsens styrka i Sverige skulle växa ytterligare, om kollektivanslutningen upphävdes, men jag förstår också att socialdemokratins styrka då antagligen skulle försvagas. Den socialdemokratiske partisekreteraren inledde sitt anförande med att tacka de borgerliga partierna. Sedan fick han 60 stycken instämmanden. Det om något var väl ett auktoritativt uttryck för att man behåller kollektivanslutningen därför att det ligger i det socialdemokratiska partiets eget intresse. Tack, herr partisekreterare, för att vi har fått detta klargjort. Herr SCHÖ” Herr talman! Onekligen var det ett skickligt anförande vi fick lyssna
till. Det var skickligt upplagt därför att saken hela tiden framställdes som om vi angrep fackföreningarna, vilket inte är fallet. Vi angriper socialdemokraterna, som slår vakt om detta odemokratiska system. Liksom föregående talare antar jag, att den raljanta tonen naturligtvis var ännu mera raljant den gång herr Sten Andersson uppträdde på sammankomsterna runt om i landet. Det är orimligt att tänka sig att han skulle var rätte mannen att presentera Övriga partiers inställningar i denna fråga. Det vore nog lyckligt om det vid dessa sammankomster fanns representanter även för övriga partier. Från fackföreningarnas synpunkt vore det angeläget och på lång sikt det riktiga att man lät representanter för de olika partierna samtidigt diskutera kollektivanslutningsfrågan. tan skrämmande att lyssna till herr Sten Andersson. Han tycks vara alldeles främmande för och okunnig om den plåga som kollektivanslutningen onekligen är för många arbetare och tjänstemän i vårt land. De lider under det nuvarande systemet Jag ber än en gång att få hänvisa till Elvanders bok. Den förbigick herr Sten Andersson med tystnad. Jag trodde att författaren var honom välbekant. När herr Sten Andersson inledningsvis gladde sig åt att hans parti fått många nya medlemmar, hade jag förstått glädjen om dessa medlemmar anslutit sig frivilligt på det enda normala och rätta sättet. För min del vägrar jag alltjämt att tro att de socialdemokratiska ledarna innerst inne anser att systemet med kollektivanslutning hör ihop med en sund demokrati. Jag dristar mig tro att framtidens dom över den socialdemokratiska ledningens inställning här i dag i denna fråga inte kommer att bli mild. Vi gläder oss alla över att vi har frihet i vårt land att framföra vår politiska uppfattning; vi är glada och tacksamma härför — vi vet att detta inte gäller i alla länder. Men vi måste erkänna att denna kollektiva partianslutning är en skönhetsfläck i vårt samhälle, vilken snarast bör utplår

Herr talman! Jag måste säga att den, skall jag vara mild och säga dom, som herr Sten Andersson i Stockholm fäller över sina socialdemokratiska partivänner i länsstyrelsen i Halland, är något förvånande. Den innebär ju nästan ett påstående att de inte skulle kunna läsa innantill i vad som är dem förelagt för beslut. Det citat jag återgav tidigare finns i skrivningen i remissvaret från länsstyrelsen — och utan reservation. Självfallet är det fackföreningen obetaget att besluta i olika frågor, inte minst om ekonomiska bidrag till det eller det partiet. Från vårt håll har vi aldrig förnekat detta. Vad vi här diskuterar är att partierna registrerar andra som medlemmar än sådana som individuellt ansökt om medlemskap i partiet. Det är ju härom diskussionen står, och det är detta som är det väsentliga i denna problematik. Jag tror att det skulle vara hälsosamt, om man inom det socialdemokratiska partiet ytterligare funderade över denna frågeställning från just dessa utgångspunkter. Jag tror, herr talman, att vi måste få en lösning på denna viktiga principfråga. Helst bör det ske genom partierna själva och utan lagstiftning. Detta vill jag än en gång understryka.
Herr talman! Som herr Boo påpekade vill reservanterna i konstitutionsutskottet inte ha någon statlig reglering av fackföreningsrörelsens frihet på den här punkten. Det hela gäller den principiella synen på kollektivanslutningen. Jag upprepar gärna att den som inte vill låta de enskilda människorna själva avgöra, om de skall vara med i ett politiskt parti eller inte, visar en förmyndarattityd. För mig är det inget problem att åter använda denna term här i kammaren,
Herr talman! Jag trodde inte att det för någon här var en nyhet att socialdemokratiska partiet är det rikaste, sett från den synpunkten att det har de största ekonomiska resurserna till sitt förfogande. Vad jag bad herr Andersson i Stockholm att göra var att något kommentera de synpunkter Nils Elvander återgav i sin bok ”Intresseorganisationerna i dagens Sverige”. Enligt honom har frågan om kollektivanslutning kommit i ett än mer skärpt läge genom tillkomsten av storavdelningarna, och för många människor har det allt tydligare framstått att deras politiska integritet är kränkt. Avslutningsvis vill jag understryka att också vi moderater för vår del helst ser att den här frågan kan lösas på frivillighetens väg så att man kan slippa lagstiftning.

Herr talman! Jag hör också till dem som var beredda att instämma i herr Sten Anderssons huvudanförande, även om detta instämmande inskränker sig till den mening där han slår fast att fackföreningsrörelsen är en av demokratins främsta värnare. Herr Andersson uttrycker också sin tacksamhet i många varianter. Han säger att tillströmningen till det socialdemokratiska partiet starkt har ökat i anledning av dessa debatter. Ja, även mittenpartierna har kunnat iakttaga en ökad anslutning. Om dessa debatter leder till en större politisk medvetenhet i den fackliga rörelsen, saknar de inte på något sätt sin betydelse. Tacksamheten borde väl annars i första hand gå till herr Olsson i Stockholm, som i sak delar reservanternas åsikter men kryper ur genom att föreslå ett yttrande, som omöjliggör uppnåendet av en enhet för den majoritet som förmodas finnas här i kammaren mot det kollektiva anslutningssystemet. Frågan om kollektivanslutning till politiskt parti har ju många gånger behandlats här i riksdagen. Av utskottsbetänkandet framgår att det i dag är åttonde eller nionde gången som vi tar upp frågan. Motionerna i detta ärende har ju kommit allt tätare. Skälen för en kollektiv anslutning av fackföreningsrörelsen till det socialdemokratiska partiet har ju haft många varianter. Ett av de skäl som fortfarande åberopas är det historiska. I fackföreningsrörelsens början var den allmänna rösträtten starkt begränsad, och arbetargrupperna var till stora delar politiskt omyndiga. Socialdemokraternas och liberalernas främsta politiska mål vid sekelskiftet var den allmänna och lika rösträtten. Men redan under den tid då dessa politiska handikapp fanns för stora grupper var ändå meningarna starkt delade om det riktiga i att kollektivt ansluta till ett politiskt parti. Hjalmar Branting företedde den uppfattningen att det inte fick bli någon bestående ordning, och han förutspådde en organisationsform då man mera skulle skilja mellan de fackliga och de partipolitiska frågorna. Historien har förändrats. Vi lever i dag i ett pluralistiskt samhälle. Det gäller även sett ur facklig synpunkt. Nya fackliga huvudorganisationer har tillkommit, och den fackliga rörelsen är stark. Pluralismen består också i att de politiska sympatierna inom fackföreningsrörelsen totalt sett fördelar sig mera spritt än tidigare. De historiska skälen är i sak inte starka och dessutom i grunden konservativa. Det finns alltså skäl att vara misstänksam mot de argument som hänvisar till att eftersom det har varit så tidigare så bör det bestå. Vi vet ju att progressiv reformverksamhet i Själva verket innebär ett avståndstagande från sådana tankegångar. Genom organisationsförändring inom fackföreningsrörelsen för några år sedan, då storavdelningarna tillkom, försköts den beslutande instansen från det allmänna medlemsmötet till representantskapet, och det har Ytterligare komplicerat de här problemen. Oftast är det ju representantskapet som utgör ett par procent, ofta mindre, av den totala medlemskåren — som skall besluta om alla medlemmars politiska hemvist. Men även inom den lilla grupp som representantskapet utgör råder det mycket delade meningar, och det ger ofta utslag i jämna Omröstningar när det gäller frågan om kollektivanslutning eller inte. Ett annat argument för sambandet har varit att det skulle innebära styrka och sammanhållning — det gäller grenar på samma träd. Men det kan knappast vara utslag för styrka heller. Av LO:s 1,8 miljoner medlemmar är bara en tredjedel anslutna till socialdemokratiska partiet, och även om andelen socialdemokratiska väljare har minskat inom LO-leden så räknar väl de flesta bedömare med att över hälften av LO:s medlemmar i allmänna val stöder socialdemokratin. Att då en tredjedel skulle tillhöra partiet via den här anslutningsformen är knappast något utslag för styrka. oa — Sten Andersson säger att fackföreningsrörelsen framhärdar. Ja, den Kollektivanslutning till politiskt parti ena tredjedelen gör det. Vi vet att många av de anslutna stöder andra politiska partier. Jag menar att styrkan i stället består i den fackliga sammanhållningen, i solidariteten om de krav som förs fram för att förbättra löntagarnas villkor. Det är inte något fackligt styrkebesked när man som nu i flock kastar in sina fackliga kamrater med eller mot deras vilja i det socialdemokratiska partiet. Opinionen mot den här anslutningsformen har vuxit inom och utom det socialdemokratiska partiet. Debatten har pågått länge och har varit intensiv.

Till dessa tidningar hög Signalen, Statsanställd, SIA, Transportarbetaren, Beklädnadsfolket och senast även Metallarbetaren.” Det är alltså inte så tvärsäkert, som Sten Andersson säger, att fackföreningsrörelsen står bakom kravet på den kollektiva anslutningsformen. Tveksamheten blir allt större. Individens rätt till politiskt integritet måste hävdas. Reservationsrätten ursäktar inte tillvägagångssättet. Det normala måste vara att man begär inträde i den organisation man vill tillhöra, inte bara att tvingas tala om att man inte vill vara med. Opinionen mot kollektivanslutning är stark, har vi sagt, och den ser ut att bli allt starkare. Ett uttalande här i riksdagen i enlighet med den reservation som föreligger skulle vara ett stort steg framåt för att lösa de här problemen och det skulle inte försvaga den fackliga rörelsen. Vi behöver starka fackliga organisationer för att hävda våra intressen. Exempel från de organisationer som inte har partipolitisk samhörighet ger besked om att styrkan inte ligger i partilojalitet åt ena eller andra hållet. Från liberalt håll har vi många gånger sagt: Facklig solidaritet går väl att förena med politisk frihet.

Herr talman! I motionen 809 har jag yrkat att riksdagen hos Kungl Maj:t anhåller om förslag till sådan lagstiftning att anslutning till politiskt parti endast får ske efter personligt och frivilligt ställningstagande. Det socialdemokratiska partiet är ju det enda parti som använder sig av den egendomliga form av medlemsvärvning som kollektivanslutningen innebär. Det finns dock många inom det socialdemokratiska partiet som vill avskaffa kollektivanslutningen. Jag hade hoppats att de som vill ha demokrati och demokratiska rättigheter på det här området ändå skulle få gehör för sina åsikter så att partiet beslöt avskaffa kollektivanslutningen. Men ingenting sker, och det tvingar oss att återkomma med motioner i frågan. Kollektivanslutningen är en skamfläck på Sverige särskilt som det är det maktägande regeringspartiet som använder sig av den. Sten Andersson har här i dag stått och talat om hur han redovisar den här frågan och andra frågor när han är ute och talar med fackföreningsfolk. Han säger: ”Jag framför alla de argument som de borgerliga framför.” Men varför inte också ta fram de argument som socialdemokrater och socialdemokratiska tidningar har framfört mot kollektivanslutningen? Herr Andersson talar om vad vi har sagt från vårt håll och säger att de fackanslutna anser att de inte kan vara politiskt passiva. Vi har aldrig sagt att de fackanslutna skall vara politiskt passiva. Men när Sten Andersson framlägger våra synpunkter på det sneda sättet får han naturligtvis det svar han vill ha. Vi anser att intresse för politiskt arbete skall stimuleras. Bl. a. därför att blir alla medvetna om vad de olika partierna verkligen vill så kommer Ooppositionspartiernas röstandel att öka och socialdemokraternas röstandel att minska. Det är kollektivanslutningen till ett parti som vi vänder oss emot. Många röstar med socialdemokraterna enbart på grund av fördomar mot andra partier. Det är de fördomarna som Sten Andersson tydligen reser omkring och underblåser. Sten Andersson vill göra gällande att kritik mot kollektivanslutningen är ett angrepp mot fackföreningsrörelsen. Nej, herr Andersson, kritiken är ett angrepp mot det socialdemokratiska partiet som fortsätter att använda sig av kollektivanslutning och som stimulerar de fackligt aktiva socialdemokraterna att genomdriva kollektiv anslutning av tusentals arbetskamrater till socialdemokratiska partiet. Det är det vi vänder oss emot. Det är drygt en tredjedel av LO:s medlemmar som är kollektivt anslutna till socialdemokratiska partiet. En mycket liten del av dessa har själva varit med och beslutat i frågan, helt enkelt därför att frågan ofta avgjorts på ett representantskapsmöte, dit endast representantskapets ledamöter varit kallade. Många gånger när kollektivanslutningen debatterats har socialdemokrater hävdat att reservationsrätt föreligger för den som inte vill vara socialdemokrat genom kollektivanslutning. Och därmed har man ansett förfarandet demokratiskt. Men det förutsätter ju att den som berörs av beslutet också får veta om det. Annars kan han inte reservera sig.

En sådan undersökning har nu gjorts. SIFO har i en undersökning frågat LO-medlemmar om de är medlemmar i något politiskt parti. Eftersom närmare 40 procent av LO-medlemmarna är kollektivanslutna och många är frivilligt anslutna till olika politiska partier så borde åtminstone 45 procent av de tillfrågade i ett representativt urval säga att de är medlemmar i något politiskt parti. Men det var inte 45 procent som svarade ja. Det var 8 procent. Eftersom i dessa 8 procent finns alla de som frivilligt och medvetet anslutit sig till något parti, så kan vi konstatera att endast en liten bråkdel kollektivanslutna torde veta om sitt medlemskap i SAP. Det skrämmande uppgifter, och därmed är talet om reservationsrätten en illusion. kollektivanslutna, så kan det innebära att betydligt mer än hälften av SAP:s medlemmar inte vet om sitt medlemskap. Är det demokrati, om mer än hälften av regeringspartiets medlemmar inte vet själva att de är medlemmar? De kan ju inte reservera sig mot något som de inte vet om Därmed är talet om reservationsrätten helt undergrävt.

Den är undertecknad av utrikesminister Krister Wickman och där står bl.a.: ”I debatten har emellanåt framförts förslag om en radikal utvidgning av rådets medlemskrets att omfatta alla stater som geografiskt räknas till Europa. Detta skulle emellertid förutsätta att rådets grundläggande principer uppges.

Tänker regeringen göra det? Regeringspartiet tänker väl inte skämma ut vårt land genom att förorda att vissa stater utestängs från rådet därför att de inte fyller kraven på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, medan Sverige stannar kvar i samarbetet trots liknande brister? I reservationen till utskottsbetänkandet vill man nu inte gå så långt som till en lagstiftning. Reservanternas skrivning innebär egentligen bara en önskan om att kollektivanslutningen genom opinionsbildning skall kunna bringas ur världen. Reservanterna använder ordet partierna trots medvetna om att det är endast det socialdemokratiska partiet som är odemokratiskt på det här området. Kommunisterna har lagt fram ett eget förslag till uttalande men jag hoppas att, om det förslaget faller, även den kommunistiska partigruppen har kurage nog att avge en meningsyttring genom att rösta med reservationen. Inom det socialdemokratiska partiet bör man allvarligt tänka igenom sin situation och upphöra med kollektivanslutningen. Det är inte farligt att ge den enskilde suverän rätt att själv bestämma över vilket politiskt parti han eller hon vill tillhöra. Det är definitivt inte farligt, utom möjligen för det socialdemokratiska partiet, och det skall ju inte vara avgörande när det gäller en fråga om demokrati och rätt för den enskilde. Men det kan vara farligt att fortsätta att trampa på de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall börja med att ställa en fråga till herr Sten Andersson. Jag ställde den redan i förra årets debatt men fick inget svar då. Jag kan kanske få det nu, när herr Andersson haft ett helt år på sig att tänka ut det. Herr Sten Andersson anser ju att vi är motståndare till kollektivanslutningen därför att vi vill komma åt fackföreningsrörelsen. Aftonbladet, fackföreningsrörelsens egen tidning, är också motståndare till kollektivanslutningen, Vill sålunda, i konsekvens med vad herr Andersson anser om oss, Aftonbladet skada fackföreningsrörelsen? Det är kontentan av herr Anderssons idéer på det här området. Det märkligaste med det här ärendet är egentligen att det över huvud taget kan förekomma, att det i det här relativt väl demokratiskt genomsyrade landet kan förekomma en debatt, där man ifrågasätter den enskilde medborgarens suveräna rätt att själv avgöra, om hon eller han vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket. Att den debatten skall kunna förekomma är något ganska oerhört. Att se ett antal goda socialdemokrater demaskeras till undermåliga demokrater är ingen uppbygglig syn, och det borde, herr talman, vara uteslutet att man skulle kunna få se något sådant. Ändå förs den här debatten år efter år. Bertil Ohlin frågade på sin tid i riksdagen en gång en kollektivanslutningsvän vad det är för fel på ett system som lämnar åt den enskilde att själv helt suveränt avgöra om hon eller han vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket. Jag vill upprepa den frågan: Vad är det som irriterar socialdemokraterna i ett system som låter den enskilde själv bestämma? Ingår det inte i valfrihetens samhälle och i den elementära, grundläggande demokratiska friheten att slippa fösas in i ett politiskt parti av en överförmynderlig överhet? — Om inte, vad blir då den klingande frasen om valfrihetens samhälle annat än cyniskt hyckleri? Någonstans i betänkandet om kyrka och stat står det att det är demokratiskt kränkande för en grekisk-ortodox trosbekännare att behöva gå till en lutersk-evangelisk pastorsexpedition för att hämta ett åldersbetyg. I det fallet är man verkligen ömhudad, men när det gäller tvångsanslutning av människor till ett politiskt parti, som de inte sympatiserar med eller kanske snarare vill bekämpa, är man mindre ömhudad! Då är man bepansrad som en gammal krokodil, helt ogenomtränglig för demokratiska argument och helt okänslig för de demokratiska kraven på respekt för den enskildes övertygelse och hans rätt att hävda den. Det är faktiskt, såsom sagts tidigare, en skam för svenskt folkstyre att ett parti som kommit till makten till icke ringa del på grund av sin hedervärda vilja att öka inflytandet för de många enskilda människorna kan bruka den makten till att trampa det inflytandet i smutsen i ett viktigt sammanhang — det sammanhang vi nu debatterar. Övriga partier, alltså andra partier än det socialdemokratiska, har medlemmar som av egen fri vilja och av egen övertygelse ansluter sig. Den mäktiga socialdemokratin har medlemmar av ett annat slag; de har kommit inte på grund av egen övertygelse utan på grund av andras. Förstår inte herr Sten Andersson och andra socialdemokrater att det är en parodi på demokrati, ett cyniskt maktmissbruk, helt enkelt uttryck för ett pampvälde som är snubblande nära diktatur? Vi talar mycket i alla partier, även inom socialdemokratiska partiet, om arbetsdemokrati, företagsdemokrati och medinflytande för den anställde på arbetsplatsen. Hur kan det gå ihop med att ni vill neka den anställde, som tar ett visst jobb, att själv få besluta om han vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket? Statsministern sade häromdagen i denna talarstol att centerpartiets riksplan inte var trovärdig. Jag menar att allt det tal om arbetsdemokrati, företagsdemokrati och medinflytande för den anställde inte är trovärdigt så länge ni inte kan medge den anställde den elementära rätten att, när han tar ett visst jobb, själv få besluta vilket politiskt parti han vill tillhöra. Det är inte trovärdigt! Dess bättre börjar, herr talman, allt fler socialdemokrater komma till insikt om att den här kollektivanslutningen är en otillbörlig metod. Den demokratifientliga bastion som ni har byggt upp här börjar rämna, och den dag då den rasar samman har demokratin gjort en betydande landvinning. Det vore ur många synpunkter beklagligt om det skulle ske mot ett kvardröjande socialdemokratiskt motstånd. Jag har, herr talman, alltid företrätt den meningen att det vore bäst med ett stadgande i grundlag, som förklarade att ingen människa i detta land kan anslutas vare sig till politiskt parti eller religiös åskådning utan att själv bestämt ha förklarat att hon eller han vill det. Jag tycker inte alls det skulle skämma ut en grundlag; det skulle tvärtom p alldeles utmärkt i en grundlag. Det har jag ansett sedan jag kom till riksdagen år 1965, och jag glädjer mig åt att herr Hernelius har reserverat sig för det i Kommunisterna delar helt och hållet vår mening — den första delen av herr Olssons i Stockholm anförande var ett rent instämmande, jag bara satt och väntade på att han skulle yrka bifall till reservationen. Det är därför ynkligt att ni skall vara så rädda för att hålla med oss att ni inte vågar göra det. Jag har aldrig, herr Olsson, dragit mig för att rösta med kommunisterna om ni någon gång föreslagit något vettigt — det händer ju. Fattas bara det! Varför kan ni inte ansluta er till reservationen, till vilken ni ju egentligen ansluter er till punkt och pricka? Herr Olsson säger att vi är inkonsekventa eftersom vi inte motsätter oss kollektivanslutning till statskyrkan. Jag har haft motioner av den innebörden; jag har yrkat att kollektivanslutningen skulle försvinna. Men kommunisterna har inte röstat för de motionerna. På den tiden var inte herr Olsson med i riksdagen, men fråga de mera etablerade kommunisterna varför de inte röstade för de motionerna. Sådana förslag har alltså framlagts, och jag håller med om att det skulle vara konsekvent att genomföra valfriheten också på kyrkans område. Jag tycker alltså att det bästa skulle vara om ett stadgande med förbud mot kollektivanslutning till politiskt parti infördes i grundlag. Men det är helt orealistiskt att nu här föreslå det, och eftersom ett bifall till reservationen också skulle innebära ett stort framsteg yrkar jag alltså bifall till den reservation som föreligger.

Herr talman! Sten Anderssons anförande föranleder mig att säga några ord beträffande de arbetsplatser där man inte har studiekonferenser. Sten Andersson har ju varit ute och talat på sammankomster där fackligt förtroendevalda har deltagit i sådana här studier, och han har testat meningarna där. Om man har reserverat sig mot mediemskap i det socialdemokratiska partiet är det väldigt svårt att komma med på en studiekonferens. Det är ett sätt att rensa ut sådana som man inte vill skall studera och fortsätta i fackföreningsrörelsen. Det är alltså en sluss — man försöker få in rätt folk på de studiekonferenser man har. Men om Sten Andersson på dessa konferenser har fått höra en positiv inställning måste jag göra honom väldigt ledsen. På arbetsplatserna är oviljan mycket stor mot kollektivanslutningen. Den fackliga strukturen medför emellertid att medlemmarna i allt mindre utsträckning får göra sig hörda utåt — man centraliserar genom representatskap osv. Det måste vara hela fackföreningsrörelsens uppgift och alla i fackföreningsrörelsen måste ta på sitt ansvar att kasta av sig det ok som kollektivanslutningen innebär. Sten Andersson har på dessa konferenser fört fram i stort sett fyra meningar, och de kanske också ger SAP:s politik i ett nötskal.

Men erfarenheten har allestädes visat det lämpligast, att de bägge organisationerna ej alldeles sammanblandas.” Vidare skriver han: ”Den ena är denna: fackföreningens mål bör vara att omfatta ett yrkes såvitt möjligt alla arbetare på en ort. Meningsskiljaktigheter och olika uppfattningar i politiska och religiösa frågor böra härvid icke få utgöra något hinder för upptagande av nya medlemmar.” Ett tredje avsnitt lyder: ”Men i fackföreningens eget intresse böra socialisterna vara angelägna om att i allmänhet icke låta fackföreningarna som sådana bli den Politiska agitationens härdar. Härtill lämpa sig bättre fristående, social Politiska föreningar, vilka sluta sig till det socialdemokratiska programmet och sätta som sitt mål att verka för detsamma.” Den tanke som Branting här uttryckt kan inte vara förenlig med en kollektivanslutning. Jag tycker att de fackliga företrädare som har beslutat om kollektivanslutningen och herr Sten Andersson och hans parti verkligen borde beakta vad Branting skriver i sina Tal och skrifter. Herr Sjöholm sade i slutet av sitt anförande att vi i vpk inte tar ställning när vi inte sluter upp på de borgerligas sida utan vill göra ett uttalande, som egentligen till intet förpliktar; det viktiga här är att riksdagen ger klara pekpinnar. Men vi menar att det hä; fackföreningsrörelsens eget problem, och det vill vi att det skall vara. Vi kommunister, partilösa och progressiva socialdemokrater kämpar dagligen mot denna form av kollektivanslutning och kommer att så göra i fortsättningen också. Herr talman! Jag yrkar bifall till herr Olssons i Stockholm

Herr talman! Jag är en av dessa förkättrade fackföreningsmedlemmar som är kollektivanslutna. Jag har varit med om att i min fackförening fatta beslut om att kollektivt ansluta den till det socialdemokratiska partiet. Man kan ha delade uppfattningar om det riktiga i detta förfarande — men vad ni nu vill göra från de borgerliga partiernas sida är att förbjuda fackföreningarna att fatta ett beslut, som de anser gynna deras medlemmars intressen. Det är nämligen inte det socialdemokratiska partiet som värvar medlemmar på detta sätt, utan det är fackföreningsmedlemmarna som begär att få bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet därför att de anser att det gynnar deras intressen. Jag vill inledningsvis slå fast att det är tydligt att det fackliga och politiska samarbetet inom arbetarrörelsen är en nagel i ögat på de borgerliga partierna. Man kan verkligen fråga sig varför. Kan det möjligen bero på att man inom de borgerliga partierna är klar över, även om man inte i debatten klart vill tillstå detta, att solidariteten och samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet innebär en enighet, som man i de utåt sammansvetsade men i realiteten djupt splittrade borgerliga partierna ser som ett hot mot chanserna att erövra regeringsmakten? Svensk fackföreningsrörelse är, även om det inte är populärt att höra denna sanning, världens starkaste fackföreningsrörelse. Varför är det så, varför har det blivit så? Jo, av den enkla anledningen att man har insett att fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska arbetarpartiet tillsammans utgör en bred bas och en naturlig grundval för att föra de svenska löntagarnas talan. Trots att vi har världens starkaste fackföreningsrörelse är det många gånger helt omöjligt att genom förhandlingar lösa de problem som för svensk fackföreningsrörelse är centrala, och då är det en ovärderlig styrka att det enda parti som genom årtionden har företrätt löntagarnas intressen innehar regeringsmakten. Just därför har vi haft möjligheter att lagstiftningsvägen komma till rätta med de problem som vi inte kunnat lösa förhandlingsvägen. Exempel härpå är säkerligen inte alltför populära att peka på, och även om de är många vill jag här bara nämna ett: ATP. Kollektivanslutningen är historiskt betingad sedan arbetarrörelsens första svåra kampår, och det är tragiskt att konstatera — men dock en realitet — att nödvändigheten av fackligt politiskt samarbete är lika påtaglig i dag som den var då. Varför värjer vi oss då mot angreppen från borgerligt håll mot kollektivanslutningen? Jo, att vi tycker att medlemmarna i en lokal fackförening själva skall få bestämma formen för anslutning till politiskt parti. Fackföreningarna behöver inte någon inne från de borgerliga politikerna Borgerligheten ser kollektivanslutningen som ett politiskt hot. För oss är den en praktisk arbetsform, I dessa frågor fattas inga centrala beslut. Varken Landsorganisationen eller fackförbunden beslutar rörande kollek tivanslutning. De fackliga medlemmarna i de lokala avdelningarna, församlade till möten, är de som fattar beslut i dessa frågor. Besluten fattas självfallet i helt demokratisk ordning. Mot dessa beslut har dessutom varje medlem rätt att reservera sig utan att behöva ange skäl härtill. Valhemligheten är alltså garanterad. Ert resonemang antyder att det är det socialdemokratiska partiet som är den pådrivande kraften när det gäller kollektivanslutning, och på denna väsentliga punkt har ni helt fel. Det är i stället fackförenings nära anslutning till partiet som från deras sida bedöms vara angelägen och ändig för att man skall kunna slå vakt om löntagarnas vitala intressen. Besluten är således fattade på just den nivå som gärna kallas gräsrotsnivå. Nu vill ni gå emot att medlemmar på grundnivå och i demokratisk ordning har möjlighet att fatta beslut om den anslutning till politiskt parti som de själva bedömer som mest förmånlig. En sådan aktion riktar sig inte mot det socialdemokratiska partiet utan mot svensk fackföreningsrörelse Låt mig sedan, herr talman, jämföra borgerlighetens agerande i år med dess agerande förra året, då man i sin reservation krävde lagstiftning mot kollektivanslutning. Uppenbarligen var detta krav rent opportunistiskt, då man räknade med vänsterpartiet kommunisternas stöd och såg fram mot ett regeringsnederlag. Årets reservation innebär icke något krav på lagstiftning utan utmynnar i att riksdagen måtte uttala sig mot kollektivanslutningen. F ndringen är så mycket mer egendomlig som man från borgerligt håll i en reservation till grundlagberedningens betänkande krävt att ett förbud mot kollektivanslutning skulle inskrivas i grundle Fackföreningsrörelsen står också i dag inför stora uppgifter inom arbetslivet vilka måste lösas. Jag vill bara nämna två — Sten Andersson har nämnt andra. Det ä frågor om arbetsmiljö samt insyn och medbestämmanderätt för de anställda. Förhandlingarna strandade och lagstiftning måste tillgripas i fråga om styrelserepresentation i företagen. Man kan befara årigheter att komma fram avtalsvägen också då det gäller arbetsmiljöfrågorna, även om vi hoppas på samförstånd vid förhandlingsbordet. Fackföreningsmedlemmarna inser detta förhållande och vill också i fortsättningen stödja det parti som arbetar för deras sak. De vill ha möjlighet att påverka det partiets politik och inriktning, och det får man genom medlemskap. Vi vill oci va bestämma den anslutningsform som vi väljer. Herr talman! Av vad jag sagt framgår att jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets betänkande nr 34.
Herr talman! Herr Nilsson i Växjö talar om behovet av intimt samarbete mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratiska partiet. Jag anser att sådant samarbete, om man nu vill ha det, går mycket väl att ha utan kollektivanslutning av medlemmarna till partiet. Men om det är så viktigt, trots allt, att ha samarbete just med det partiet, kan då herr Nilsson i Växjö förklara varför tjänstemannaorganisationerna ofta fått bättre förmåner i avtalen utan kollektivanslutning och utan samarbete med socialdemokratiska partiet, såsom LO har haft? Beror det på dåliga förhandlare inom LO, eller beror det på att man har samarbete med socialdemokraterna?
Herr talman! Herr Nilsson i Växjö försöker dribbla bort den fråga vi diskuterar. Vi diskuterar inte ATP eller borgerlig oenighet eller enighet, an om det är demokratiskt tillåtet att beröva den utan vi diskuterar fr enskilde rätten att själv suveränt bestämma över sin politiska partitillhörighet. Diskutera det, herr Nilsson, och inte en massa annat — det hör inte hit. Och varje människa som vill svara ärligt på frågan, om detta är tillbörligt ur demokratisk synpunkt, måste naturligtvis svara nej. Herr Nilsson talar om företagsdemokrati, arbetsdemokrati och medbestämmanderätt. Och det kan ni göra utan att rodna, samtidigt som ni vill beröva den enskilde den elementära rätten att få bestämma vilket politiskt parti han vill tillhöra för att ta ett visst jobb! Så var det herr Hagberg, som säger att vi inte skall sätta upp pekpinnar och att det inte betyder någonting vad riksdagen säger. Men varför väcker då kommunistiska partiet en sådan massa motioner o. d., om det inte betyder någonting vad riksdagen säger? Lägg ner rörelsen, ställ inte upp till val om ni har den uppfattningen!
Herr talman! Jag vill bara lämna en sakupplysning med anledning av herr Nilssons i Växjö anförande. Han har läst på ärendet ganska dåligt. Reservationen förra året hade samma innehåll som reservationen i år.
Herr talman! Vi vet ju vilket gott samarbete herr Åkerlind borde kunna ha med representanter på Blasieholmen, Om han kunde utveckla någonting den vägen och på så sätt hjälpa oss inom fackföreningsrörelsen att få igenom våra krav gentemot arbetsgivarna, så skulle vi vara honom mycket tacksamma. Men vad man här vill göra är ju att förbjuda svenska fackföreningsmän att på sina möten, på lokalnivå, fatta beslut som de anser gagna deras rörelse och deras arbete. När herr Åkerlind säger att tjänstemännen har fått bättre förmåner och att det möjligen kan bero på dåliga förhandlare inom LO, så är det egendomligt att av en människa, som i alla fall under så många år har tillhört den fackliga rörelsen, få höra ett sådant aningslöst yttrande. Det lönar sig inte att bemöta det. Detsamma gäller herr Sjöholm när han säger att vi inte skall kunna få fatta sådana här beslut och att de är odemokratiska. Ja, då är det väl i lika hög grad odemokratiskt att förbjuda fackföreningar att fatta beslut som de anser gynna sina medlemmars intressen.

Herr talman! Denna sal är ju ursprungligen byggd som en teatersalong, och herr Sten Andersson i Stockholm föregrep utvecklingen genom att här framträda som komediant ett slag och uppföra några av de sketcher som han enligt egen utsago framför på olika kurser ute i landet. Han uppträdde som djävulens — dvs. de borgerligas advokat, och det var naturligtvis ett försök som på förhand var dömt att misslyckas. Utgången av det hela var lika säker som slutresultatet i en love story på filmduken eller i veckopressen eller i bokform eller som utgången av en Vilda Västern-film. Herr Andersson drog sig snöpligt slagen tillbaka, samlade ihop spillrorna och återgav intermezzona i stället i denna kammare. Tekniken är inte alldeles ny — den finns redan i ett bekant drama av Shakespeare. Jag vill bara tillä ga att det ligger ljusår mellan Shakespeare och Sten Andersson som dramaturger. I sak var naturligtvis herr Sten Anderssons inlägg mera avsett som en förevändning för att kasta några spann smutsvatten på de borgerliga partierna. Jag skall inte ingå på den delen av hans framställning så mycket. Moderaterna anklagades för sitt förflutna. Jag vill säga att alla meningsriktningar och alla partier — partierna är ju relativt nya i det här landet — har väl anledning att sätta sitt förflutna under historiens granskning, och det finns då för alla partier och alla meningsriktningar saker att beklaga och saker att vara stolt över. Konservatismen har för sin del intet att skämmas för i denna belysning och mot denna bakgrund. Jag hoppas att herr Sten Andersson inte hör till den historielösa ungdomen så till den grad att han glömt t.ex. att det var en högerregering som framlade förslaget om rösträttsreformen 1907. Jag tror också att han bör ta tillbaka att moderata krafter skulle vara emot yttrandefrihet. Det finns inte det minsta belägg för ett sådant påstående. Det hot mot yttrandefriheten som finns för närvarande är väl snarast den ideologi som kommer till uttryck på Aftonbladets kultursidor — inte på ledarsidorna — där man säger att ”yttrandefrihet skall medges dem som tycker som vi, inte några andra”. Där finns det ett hot mot yttrandefriheten, herr Sten Andersson! Vidare sade herr Andersson att de moderata kämpar för krafter som står fackföreningsrörelsen emot. Där är det gammal klasskampstämning som herr Andersson försöker frammana. Han vet lika bra som alla vi andra att arbetsmarknaden rymmer olika parter — arbetsgivare, tjänstemannaorganisationer och fack öreningsorganisationer — och de kämpar var och en för sitt. Så är det också inom näringslivet. Där står Organisationer på samma sida eller mot varandra. Det tillkommer partierna att bedöma utgångspunkter och resultat. Jag trodde faktiskt att vi hade kommit så långt i modernitet, herr Sten Andersson, att vi var eniga om att alla organisationer och alla demokratiska partier i det här landet strävar till det allmännas bästa, till en höjning av den allmänna och kulturella levnadsstandarden. Men Sten Andersson har inte kommit så långt. Men det är gubevars inte för det socialdemokratiska partiets räkning som Sten Andersson försvarar kollektivanslutningen. Det har också herr Nilsson i Växjö här förklarat senast. Nej, den socialdemokratiske partisekreteraren talar för sina blå ögons skull. Han tänker inte alls på den majoritet av de 900 000 medlemmarna som skulle riskeras, om kollektivanslutningen upphörde. Det har han självfallet inte en tanke på Jag vet inte om det rör sig om 700 000 eller 400 000 siffrorna är osäkra, det är Sten Andersson och jag överens om — men det är dock en majoritet. Och sanningen ligger väl närmare de 700 000 än de 300 000 å 400 000 som också har nämnts. Kammaren önskar väl snart gå till votering, och jag skall därför inte fördjupa mig i detta resonemang så länge till. Men för att anknyta till statsministerns tal här i onsdags vill jag bara säga att det är djupt oroande i den svenska demokratin att en majoritet av riksdagen — det blev ju ett 60-tal instämmanden efter herr Sten Anderssons inlägg vill förmena den enskilde svenske medborgaren att själv välja politiskt parti och politisk åskådning. Majoriteten vill tydligen att andra skall bestämma över honom även när det gäller åsikter och frågan om vilket parti han skall tillhöra och stödja. Detta är odemokratiskt och djupt oroande. Det stämmer inte heller med de mänskliga rättigheterna, formulerade i konventioner. Sveriges riksdag antog för övrigt en sådan konvention senast i höstas. Och det stämmer inte med grundläggande principer för demokratisk åsiktsbildning. Socialdemokratin måste endera dagen tänka om i detta avseende, för sin egen skull och för sin egen reputations skull.

framträdande. Herr Hernelius är rolig. Därför tycker jag att han skall ta anställning här, när teatern öppnar. Det finns några roller som passar honom alldeles utmärkt — om inte kroppshyddan lägger hinder i vägen t.ex. rollen som Don Quijote. Man får verkligen höra väldigt mycket underligt i denna debatt, t. ex att en kommunist citerar en man, som då han skrev det citerade av samma parti kallades klassförrädare, kapitalistlakej osv., nämligen Hjalmar Branting. Han åberopas nu som sanningsvittne. Det är en glädjande men kanske inte helt övertygande omvändelse. Sedan är tydligen det värsta man kan göra att anföra borgerliga argument. Trots att tio talare har uppträtt i denna debatt har ingen av dem egentligen gått in på det realpolitiska resonemang som ligger bakom fackföreningsfolkets prövning av den borgerliga politiken och beslutet att kollektivansluta. Och det är naturligtvis helt enkelt därför att ni vet att era argument och er politik inte håller för en sådan facklig prövning. I övrigt har jag inte mött särskilt många nya argument. Herr Molin gjorde ett försök. Han nämnde ett exempel på förmyndarmentalitet. Det gällde en pamp, sade herr Molin, Christer Jonsson, som ville utesluta någon folkpartist. Om det är följande att säga. Jonsson är för det första ingen pamp, han har inget förtroendeuppdrag — han är utredningsman och en bra sådan, efter vad jag kan förstå. Det har för det andra aldrig hänt inom fackföreningsrörelsen att någon uteslutits på den grund som herr Molin anger, och skulle något försök göras, så skulle hela arbetarrörelsen reagera. Men eftersom herr Molin anser att det har en så avgörande betydelse, så nämn något fall där detta har hänt! Vad är det för fel, säger herr Sjöholm, med att den enskilde själv får besluta vilket parti han skall tillhöra? Det är inget fel. Vi har fem gånger så många medlemmar som folkpartiet som den vägen har anslutit sig till partiet. Dessutom ger kollektivanslutningen en rätt till medlemsinflytande. Den enskilde kan genom reservationsrätten avgöra om han verkligen vill utnyttja den rätten. Det kan vi inte finna odemokratiskt. Jag har inte fått några nya argument, men väl ett uppslag. Jag tror att jag skall ta med mig herr Hernelius nästa gång jag åker ut till en sådan här facklig kurs, eller om herr Hernelius vill åka ensam, Det skulle vara många fördelar med det. Dels skulle jag kunna ägna min tid åt socialdemokratisk förkunnelse, dels skulle det ta mycket kortare tid att övertyga fackföreningsfolket om att de skall stödja socialdemokratin och kollektivansluta sig. Vi vinner på det sättet både tid och pengar, så välkommen, herr Hernelius!
Herr talman! Herr Sten Andersson känner sig nu så svag att han vill ha assistans på sina möten. Jag skall gärna följa med någon gång, om han känner sitt underlag vackla och knäna svikta. På tal om Cervantes vill jag bara erinra om att det finns andra roller i skådespelet än Don Quijotes, andra roller för vilka herr Sten Andersson inte kan finna hinder. Don Quijote stred ju mot — observera det — väderkvarnar!

Herr talman! Det har i debatten påpekats — jag tror det var av herr Jonsson i Alingsås — att det sker organisationsförändringar i det svenska samhället, bl.a. inom fackföreningsrörelsen genom storavdelningsbildningen och det behov som därmed uppstått att inrätta representantskap. Det har sagts att detta skulle ha ändrat förutsättningarna för kollektivanslutningen, därför att det i många fall blev så att ett litet antal beslutade om anslutningen. Det kan i och för sig vara riktigt, även om vi vet att man inom de fackliga rörelserna förbereder besluten genom att ta upp de olika frågorna ute på sektionerna. Men organisationsförändringar sker på alla områden. De sker inom samhället. Kommunblocksreformen är ett exempel på det. Den föranleder också det socialdemokratiska Partiet att ändra sin organisation, och man står för närvarande mitt uppe i det. I Västmanlands län är den nya organisationen helt genomförd. Den innebär att man har en arbetarkommun i varje kommunblock och att den egentliga partiverksamheten äger rum ute i de socialdemokratiska föreningarna ute i kommundelarna. Det är där man bedriver mötesverksamhet på fältet, agiterar i bostadsområden, bedriver studieverksamhet. Dessa socialdemokratiska föreningar kan man i dag betrakta som grundorganisationer, och i dem finns det endast individuellt medlemskap. De som genom sin fackförening har anslutit sig till det socialdemokratiska partiet blir med i den socialdemokratiska föreningen endast genom att de anmäler sig som medlemmar, och de betalar då en reducerad avgift eftersom fackföreningen betalat in en avgift till arbetarkommunen. Sedan är de socialdemokratiska föreningarna, precis som fackföreningarna och många andra folkrörelser här i Sverige, kollektivt anslutna till sin huvudorganisation, i detta fall arbetarkommunen, Det är alltså i den nya organisationen fråga om ett individuellt medlemskap i den socialdemokratiska föreningen. Kollektivanslutningen ger ju rätt för fackföreningarna att utse medlemmar i arbetarkommunens representantskap och ger rätt för medlemmarna att delta i arbetarkommunens möten, att nominera representanter och påverka val av förtroendemän. Det ger dem också rätt att vara med och besluta om användningen av de ekonomiska resurser som bl.a. fackföreningarna bidrar till genom kollektivanslutningen. Det anser fackföreningarna vara en demokratisk rättighet, en fråga om medinflytande, som de verkligen vill slå vakt om. Fackföreningarna anser att de själva skall ha rätt att avgöra denna sak och att riksdagen inte skall uttala sig om den eller förbjuda kollektivanslutning genom lagstiftning. Bl. a. herr Jonsson i Alingsås nämnde att en tredjedel av LO-medlemmarna är kollektivt anslutna. Han tyckte att det var en liten andel. Jag kan meddela, att det i Västmanland i år, är det tre fackföreningar som anslutit sig till det socialdemokratiska partiet. Det blir i fackföreningsrörelsen ett allt starkare krav, att om man satsar pengar så vill man också ha ett inflytande. Det får man genom kollektivanslutningen men inte genom att enbart ge ekonomiska bidrag. Herr talman! Av detta framgår att jag naturligtvis yrkar bifall till utskottets betänkande nr 34.

Herr talman! Herr Sundgren ville göra gällande att det ändå till slut är fråga om ett individuellt medlemskap, eftersom man skall anmäla till respektive arbetarkommun om man vill vara medlem. Det är möjligt att det fungerar olika på olika håll. Men när jag som representant i riksdagen för det dåvarande högerpartiet blev kollektivansluten till det socialdemokratiska partiet fungerade det så, att den socialdemokratiska arbetarkommunen på platsen inte kände till att jag var kollektivansluten. I fackföreningen sade man att man hade lämnat meddelande till arbetarkommunen på avdelningens huvudort — i detta fall Uppsala — om hur många som var kollektivanslutna. När jag kontaktade arbetarkommunen i Uppsala sade man där: Vi har fått betalt för ett visst antal medlemmar, men vi vet inte vilka de medlemmarna är; vi har inga namnlistor. Så fungerade det i det fallet. Det är alltså inte fråga om något individuellt medlemskap.

Herr talman! Jag beskrev ju den nya organisationen inom det socialdemokratiska partiet, där den socialdemokratiska föreningen är grundorganisationen. Där är medlemskapet individuellt. Men sedan är den socialdemokratiska föreningen kollektivt ansluten till arbetarkommunen, liksom fackföreningen är kollektivt ansluten. Vi meddelar också — det är riktigt — bara antalet medlemmar till arbetarkommunen, precis som fackföreningen gör. Arbetarkommunen vet bara hur många som är medlemmar. Men antalet betyder mycket exempelvis för fackföreningens representation i representantskapet och för dess inflytande där. Det är mot den här bakgrunden mycket underligt att det sägs — det har framkommit i många anföranden — att man röjer valhemligheten när man reserverar sig. Reservationen går ju inte till den socialdemokratiska arbetarkommunen, utan den går till fackföreningen. I stort sett är det endast kassören i fackföreningen som känner till reservationen, och man behöver ju inte ange några skäl för sin reservation.

Herr talman! Efter det att herr Sjöholm har kallat oss ynkliga och uppmanat oss att lägga ned riksdagsarbetet och senare även partiet tvingas jag begära ordet en gång till. Herr Hagberg sade tidigare att det inte var meningsfullt att göra ett uttalande i sakfrågan. Han ansåg alltså att det var meningslöst att stödja den borgerliga reservationen vid detta tillfälle. Herr Sjöholm frågade mig varför vi inte ville rösta på den borgerliga reservationen och sade att han röstar med oss, när vi framlägger vettiga förslag. Det sista stämmer inte alls, när man ser på alla vettiga förslag som vi har framlagt men som herr Sjöholm inte har röstat på. Herr Sjöholm säger också att han har motionerat om att man skall ta bort kollektivanslutningen till SAP och till statskyrkan. Nu har han ett uttalande som han kan rösta på, där vi bakat ihop de två fina förslag som herr Sjöholm ställt sedan flera år tillbaka. Det avgörande här är synen på kollektivanslutningen. Vi ser den ur arbetarrörelsens synvinkel. Vi är för en fri och självständig fackföreningsrörelse, som inte är underordnad regeringspolitiken och som kan flytta fram sina positioner i samhället utan att vara reglerad uppifrån av ett regeringsparti. De borgerliga talarna ser kollektivanslutningen ur en annan synvinkel. De tror att man genom att få igenom ett uttalande eller ett eventuellt förbud mot kollektivanslutning kan försvaga det socialdemokratiska partiet. Därför har vi helt olika värderingar från början. Här finns skillnaden. Flera borgerliga talare, inte minst herr Sjöholm, har talat för lagstiftning och antytt att lagstiftning vore det riktiga. Detta skulle vara ett första steg. Det vill inte vi vara med om. Det har jag deklarerat tidigare och det kan jag deklarera ytterligare en gång. Därför kan jag inte annat än anse att det förslag som vi har framlagt är ett vettigt förslag, som också herr Sjöholm borde kunna ansluta sig till.

Herr talman! Jag ansåg att ni var litet ynkliga, för eftersom ni förklarar att ni är mot kollektivanslutning borde ni kunna stödja reservationen. Att ni inte gör det beror inte på sakliga överväganden utan på att ni helt enkelt inte vill stödja dessa tre partier. Jag röstar på vettiga kommunistiska förslag. Om de inte har varit så många, är det inte mitt fel. Herr Sten Andersson sade att socialdemokraterna har många riktiga medlemmar, t.o.m. flera än folkpartiet. Det är inte så konstigt. Vi tvångsansluter ju inga och kan bara tala om riktiga medlemmar, ett s.k. A-lag. Vi har endast sådana medlemmar som sympatiserar med oss, medan ni har en massa andra som inte sympatiserar med er. En förutsättning för att man skall vara medlem i ett politiskt parti borde väl ändå vara att man omfattar partiets idéer. Det vet ni inte om en mängd medlemmar som ni har. Herr Sten Andersson svarade inte heller i år på min fråga, en fråga som jag ställde även förra året utan att få svar. Den får väl stå öppen till nästa år, om vi är här då. Jag frågade om herr Sten Andersson menar att Aftonbladet, LO:s egen tidning, är motståndare till fackföreningsrörelsen. Det har herr Sten Andersson indirekt påstått från denna talarstol. Så länge han inte har dementerat det, får vi utgå från att det är hans mening. Herr Nilsson i Växjö säger att vi vill förmena fackföreningsrörelsen att fatta de beslut den själv vill. Det vill vi, om besluten förgriper sig på den enskildes demokratiska rättigheter. Där går gränsen, herr Nilsson, och den är inte svår att uppfatta om man verkligen vill vara ärlig och redlig. Man får inte fatta beslut som förgriper sig på den enskildes rätt att själv bestämma om partitillhörighet.
Herr talman! Det börjar nu gå upp för mig varför SAP för den politik som partiet för. Jag rekommenderade de fackliga ledarna och även Sten Andersson att läsa och begrunda vad Hjalmar Branting skrivit. Då sade herr Andersson att jag ville kritisera vad Branting sagt. Det jag citerade ur var Socialistisk samhällssyn, nr 1, utgiven 1929, och talet som Branting höll var från 1886. Jag skulle vilja rekommendera Sten Andersson att läsa vad Branting har sagt. Läs Socialistisk samhällssyn!

Herr talman! Ingenting som har yttrats i debatten från socialdemokratiskt håll har vederlagt vad jag sade i mitt anförande, nämligen att socialdemokraterna försvarar kollektivanslutningen därför att den är till nytta för det egna partiet. Jag förstod inte riktigt vad herr Sundgren menade. Han sade att arbetarekommunen inte vet vilka som är anslutna — man känner alltså inte till namnen på medlemmarna. Detta belyser ju bara ytterligare hur konstigt förhållandet är. Man vet då heller inte vilka av de kollektivt anslutna som har anslutit sig av egen övertygelse. Herr Nilsson i Växjö byggde sitt anförande på två missförstånd. Det Nr 115 Fredagen den Hans andra missförstånd var att han trodde att reservationen förra året — 10 november 1972 krävde lagstiftning. Det var också fel. Detta belyser vad både denna och föregående debatt har visat, nämligen att kollektivanslutningen är till nytta för det socialdemokratiska partiet. Därför slår socialdemokraterna vakt om den. Kommunisterna har jag litet svårt att förstå. Både herr Olsson i Stockholm och herr Hagberg uttalade sig principiellt emot kollektivanslutning på alla områden. Så länge de gör principiella uttalanden av det slaget har jag ingenting att invända. Men sedan förklarade de att de inte vill rösta på vårt uttalande mot kollektivanslutningen därför att det inte skulle vara betingat av omtanke om fackföreningsmedlemmarna. Om detta är väl att säga: Det vet ni faktiskt inte så mycket om! Jag försökte tvärtom säga i mitt anförande att det var av hänsyn och respekt för fackföreningsmedlemmarna som vi ville att riksdagen skulle göra detta uttalande. Vad vi kommer att få uppleva blir, om jag inte har missförstått det hela, att kommunisterna först kommer att rösta för en kollektivanslutning, och alltså stödja det socialdemokratiska förslaget, och sedan kommer att rösta emot kollektivanslutningen och mot det socialdemokratiska förslaget. — Det blir ju ett rätt lustigt teaterstycke, det också. första var att reservationen i KU på den här punkten innebär ett förslag om reglering av fackföreningarnas beslutsfrihet. Det är det inte fråga om.

väsendet Herr talman! Vi har nyss avlyssnat växelsången i en seglivad långkörare på denna svenska nationalscen. Även i konstitutionsutskottets betänkande nr 36, som nu är uppe till avgörande, behandlas en åtminstone temporär evergreen. Under ett antal år har från oppositionens sida krävts en översyn av det statliga utredningsväsendet. Kravet har avvisats av den socialdemokratiska majoriteten — nu tre år i följd — med hänvisning till grundlagberedningens arbete. 1970 och 1971 förutsatte utskottsmajoriteten att det kunde förutsättas att grundlagberedningen: ”skulle pröva väsentliga med utredningsväsendet sammanhängande frågor utan särskilt initiativ från riksdagen”. I år föreligger grundlagberedningens slutprodukt, och var och en kan konstatera, att den inte innehåller något om utredningsväsendet. Men utskottsmajoriteten fortsätter av bara farten att avstyrka de föreliggande motionerna med hänvisning till grundlagberedningens förslag. Det är något underligt. Man borde hitta på något nytt motiv för avslag. Vi som reserverat oss menar att det fortfarande är hög tid för en översyn. Utredningsväsendet är ju en ganska vildvuxen företeelse som märkligt nog egentligen aldrig varit föremål för någon mera övergripande analys från statsmakternas sida. Ett sådant här krav från reservanterna skall naturligtvis inte uppfattas som ett utslag av en negativ inställning till utredningsväsendet som sådant. Det är bra att samhällsfrågorna penetreras ordentligt innan de blir föremål för beslut. Syftet med de motioner som väckts och den reservation som finns i konstitutionsutskottets betänkande är i stället att slå vakt om viktiga värden i utredningsväsendet, värden som nu tycks hotade samt att söka ytterligare förbättra och effektivisera utredningsväsendet. Det vi uttryckt särskilt bekymmer över och bl.a. vill ändra på är den bristande samordningen av utredningsverksamheten, en konstaterad minskande andel parlamentariker i utredningsmaskineriet och en ökad tendens till att förlägga viktiga utredningar innanför kanslihusets insynsskyddade dörrar. Jag ber, herr talman, med detta få yrka bifall till reservationen, avgiven av herr Larsson i Luttra m.fl.